Herr talman!

Han erkände inte det dilemma man här befinner sig i.

Nu sade herr Bohman för sin del att det var ett dilemma, och det förstår jag fuller väl. Men det är nästan att gå för långt, herr Bohman, att anse att vi inte skall använda ett sådant begrepp som stödområde, därför att det klingar illa. Vad är det annat än att nämna saker och ting vid deras rätta namn? Verksamheten kan inte ske utan ett visst stöd från samhällets sida.

Jag kan inte tycka att det är någonting genant i detta förslag, herr Dahlén. Det är ju en uppföljning av den försöksverksamhet som igångsatts. Vi var medvetna om att det skulle ta tid, och nu går vi vidare. Jag vill gärna säga att det är glädjande att förslaget fått en så stor uppslutning som nu verkligen är fallet. Man inser tydligen att marknadskrafterna inte automatiskt löser människornas problem.

Att dessa kan genomföras utan någon politisk strid anser jag vara en stor fördel.

Jag skall inte i mitt inlägg gå in på de avsnitt som tidigare belysts här av talesmän för bankoutskottet och statsutskottet. De har redogjort för sina och regeringens motiv och gett sitt stöd åt de förslag som föreligger. Herr Bohman sade något om att det ibland förekommer överdrifter.

Jag har aldrig tidigare hört det uttrycket i det här sammanhanget och jag vet inte vilka utgångspunkter man har. Man gör i varje fall knappast någon internationell jämförelse vid beskrivningen av förhålllandena i vårt land. I Danmark — för att hålla oss till våra grannländer — bor en tredjedel av befolkningen i huvudstaden. I Norge bor en större andel av befolkningen i huvudstaden Oslo jämfört med den andel av Sveriges befolkning som bor i Stockholm. I London, som har fler människor än Sverige, är befolkningen samlad på en yta mindre än Skånes. Jag vill gärna ta detta tillfälle i akt att understryka vad som betonats av bl.a. ERU och som framgår av den bilagedel som vi i dagarna fått i anslutning till ERU:s yttrande. Där betonas att Sverige vid internationella jämförelser framstår som mycket gynnat i många avseenden. Vi har inte de problem som man har i ett flertal andra europeiska länder med en ständigt växande befolkning och en knapp yta för den befolkningstillväxten. I Holland t.ex. är ett av de största problemen hur man skall få utrymme för den befolkningsökning som man naturligt räknar med. Här i Sverige är problemet det rakt motsatta. Vad vi diskuterar i dag är inte så mycket att vi inte har utrymme för våra medborgare, utan det kanske mest överskuggande problemet är hur vi i den urbaniseringsprocess som pågår även i vårt land — om än inte med samma styrka som i vissa andra länder — skall kunna rädda de delar av landet, där utglesningen har gått långt och man vet att den också tenderar att fortsätta. I förslaget har vi påpekat som angeläget att skapa alternativ till storstäderna. Vi har också klart deklarerat att regeringen gärna vill medverka till att försöka dämpa utvecklingen i våra största befolkningskoncentrationer, storstadsområdena. Det råder inget tvivel om att vi gärna ser en utveckling som bjuder ett större mått av harmoni. Såsom någon antydde i debatten, har vi anledning att inte minst arbeta för alternativ till storstaden, att i varje län eftersträva att få fram städer som är tillräckligt stora för att motsvara de anspråk som människor i dag ställer. När man gör vissa jämförelser märker man att vad vi saknar — vilket också framgår av ERU:s undersökningar — är städer med ett befolkningstal på 100 000. Vid internationella jämförelser märker man att vi har mindre tillgång till samhällsbildningar av den typen. Vi har starkt pläderat för att det måste ske en större satsning inom länen för att man skall kunna bygga upp sådana centra som kan erbjuda fullödig service i olika avseenden. Man kan då få verkliga alternativ och motverka flyttningen till de största städerna i vårt land. Utan att på något sätt vilja förringa betydelsen av utflyttning från storstäderna tycker jag att man tar till alltför kraftiga ord, när man från centerns sida gör gällande att vi skulle befinna oss i en speciellt besvärlig situation. I verkligheten har vi kanske bättre tid än andra länder att handla, vi har rådrum på ett annat sätt än vad man har på många andra håll. Vår situation är en annan än andra länders, och vi måste därför komplettera våra insatser för att främja en industriell utveckling inom olika regioner. Vi måste också med stort intresse studera vad vi skall göra i glesbygden, och därför arbetar vi parallellt med de uppgifterna. Vi vet att människorna där har vissa anspråk. Det framgår av ERU:s undersökning att människor, när de tillfrågas om vad de önskar av tillvaron, vill ha en viss service, och att den verkliga glesbygden inte kommer att kunna motsvara människornas önskemål. Man vill bo på en ort där man har en bra bostad, där man har relativt nära till sitt arbete och där man har möjligheter att göra sina inköp utan alltför stort besvär. En annan viktig sak som framgår av det här materialet är att människorna också tänker på familjen och på barnens utbildningsmöjligheter. Därför är det orealistiskt att räkna med att vi kan bevara strukturen överallt i vårt samhälle sådan som den råkar vara i dag. Det kommer att ske förändringar även framöver. Människor kommer att flytta. När regeringen nu har anklagats för att inte ha kunnat fastlägga en mera konkret och definitiv regionalpolitisk målsättning, så tar jag den kritiken med rätt stort lugn. Det är helt enkelt nöd vändigt att ta god tid på sig vid arbetet med dessa frågor. Jag sade att utgångspunkterna är olika. Vi kan inte hämta erfarenheter från andra länder och utan vidare applicera dem på Sverige. Det har sagts att Norge och Finland har satsat mer än vi på regionalpolitik. Jag vet inte om det är på det sättet, men förmodligen inräknas då i regionalpolitiken åtgärder som vidtagits för att återställa det som förstördes under kriget. Om man inte beaktar att det där föreligger en speciell situation, får man också en felaktig föreställning. Herr Tistad pekade på vad som görs. i Frankrike och Italien, och någon talare — jag tror att det var herr Bohman — nämnde också England. Vad är det fråga om i England? Jo, att ställa om en industri som blivit omodern, att lägga om en produktion från kolgruvor och annat som nu är passerat av den tekniska utvecklingen, och det är vad engelsmännen satsar på. Deras problem är inte desamma som våra. Vad var det som föranledde de åtgärder som vidtagits i Italien? Jo, den väldiga fattigdomen i de södra delarna av landet. Och vad beträffar Frankrike har man där kommit i gång med jordbruksrationaliseringen senare än vi gjort i vårt land, och därför har man också andra utgångspunkter för sitt handlande. Det är sålunda inte möjligt att hos oss lösa dessa frågor bara genom att se efter hur andra länder löser sina problem. Den som tar reda på hur målsättningarna har ställts upp i olika länder skall finna — det vågar jag säga — att vi väl kan hävda oss gentemot utlandet. Det har helt enkelt inte varit möjligt för oss att komma fram till så preciserade program som herr Bengtson och andra nu efterlyser. Herr Gustafsson frågade inledningsvis i dag, liksom senare herr Bengtson, efter en målsättning, innebärande en garanti för att befolkningen i olika landsdelar skall uppgå till en viss storlek. Om det skall vara någon mening med en sådan deklaration, måste vi också ta de praktiska konsekvenserna, och då kan det sannerligen bli nödvändigt att göra mycket radikala ingrepp i utvecklingen. Man får verkligen tänka över sådant här. Är vi beredda att i dag förklara att vi kommer att tillgripa medel som leder till en sådan utveckling? I så fall måste det vara angeläget att precisera vilka tvångsåtgärder eller vilka andra åtgärder som erfordras för att garantera den utvecklingen. Avger man en deklaration om att befolkningen i ett visst område skall uppgå till samma antal som den har i dag, måste detta föregås av mycket grundliga överväganden och utredningar. De forskningsresultat som redovisas av ERU har jag tolkat på det sättet att man ännu inte klart kan utläsa konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Vi måste därför pröva oss fram i riktning mot ökad konkretisering av de regionalpolitiska målen. Jag tycker att det är lika bra att säga att detta kommer att ta viss tid för oss. Men då får vi också större förutsättningar att ha människorna med oss i vårt arbete. Centerpartiet skulle nog ha anledning att ta sig en funderare över detta, eftersom man så starkt brukar deklarera att man har respekt för det regionala inflytandet och skall försöka utnyttja det. Skall vi göra regionala program, bör det ske på det sättet att kommunerna och landstingen får vara med i planeringsråden hos länsstyrelserna, eller hur vi nu vill ha det.

Herr talman! Inrikesminister Holmqvist försökte göra gällande att det hade varit ett särskilt svårt dilemma för folkpartiet att vara med om vad som här föreslås. Herr Holmqvist har kanske inte följt med i historien så noga — han har ju sysslat med andra områden tidigare — så jag skall inte göra så stor affär av det. Särskilt olyckligt var det att man citerade den utredning som vi inom folkpartiet gjorde i mitten av 1960-talet och som hette ”Lokalisering utan dirigering”. Vad föreslog den utredningen bl.a.? Jo, den föreslog en rad av de generella åtgärder som vi nu tagit upp och som regeringen i och för sig också går med på — delvis. Lägre frakttaxor t.ex. och lägre eltaxor, just sådana generella åtgärder föreslog man från folkpartigruppens sida. Så att så där kolossalt svårt för mig att gå med på vad som i dag föreslås av regeringen är det inte! Och vidare, herr Holmqvist, om man nu från statsmakternas sida garanterar vissa orter, låt oss säga i Norrlands inland, att de verkligen skall få den service, den standard som lockar företag att komma dit och att stanna kvar där, ja, då behöver man ju ingen dirigering. Det är tydligen dit vi båda vill komma. Vi vill inte ha någon dirigering av arbetskraften. Vi vill ordna det så att företagen finner det naturligt att placera sig i t.ex. Norrlands inland. I så fall hälsar jag herr Holmqvist välkommen på den linje som folkpartiarbetsgruppen skisserade redan i mitten av 1960-talet. Men historien må vara en sak för sig. Jag förutsätter att tänkandet inom alla partier gått vidare. Ingen av oss vill väl göra gällande att precis det som sades 1 mitten av 1960-talet var den slutgiltiga sanningen. Men detta är en sak för sig. Sedan kom herr Holmqvist in på att det är nödvändigt att ”ta god tid på sig”. Ja, det förstår jag att man tycker i regeringen. Det är bara det att de människor som skall vänta på att regeringen utreder och tänker färdigt onekligen är litet otåliga. Det är självklart att när man nu får vänta så länge så innebär just frånvaron av garanti åt ett antal orter att de skall kunna leva vidare att problemet för deras del förvärras. Det är i stor utsträckning en psykologisk fråga. Vi bör därför försöka klargöra att statsmakterna är villiga att ta ansvaret för att ett stort antal orter verkligen skall få det bättre. På den punkten ville inrikesministern inte ge några fler löften än tidigare. Han avstod att kommentera herr Åke Larssons antydan om att det är det förhållandet att vi har valår som gjort att man inte lagt fram ett förslag om prioriteringsorter. Jag förstår honom — och jag skall inte pressa inrikesministern på den punkten. Sedan tog herr Holmqvist åter upp en sak som han nämnde första gången för ett par år sedan, nämligen att det vi saknar egentligen är städer på 100 000 invånare. Om jag förstod honom rätt skulle man helst ha en sådan stad i varje län. Det låter säga sig. Den fråga man då gör sig är vad inrikesministern kan redovisa av konkreta åtgärder sedan inrikesministern första gången nämnde detta om önskvärdheten av en hundratuseninvånarstad i varje län. Det vore intressant att i detta sammanhang få ett svar på den frågan. Sedan noterar jag att det för Norrlands del är oerhört väsentligt att man får en utvecklingsplan som samordnar olika aktiviteter. Den saken svävar alltjämt i luften. Inrikesministern vill inte lova att verkligen söka åstadkomma den plan som gör en samordning naturlig och som kan bidra till att man får en vändning i utvecklingen i Norrland.

Herr talman! Liksom herr Dahlén reagerade jag mot statsrådet Holmqvists historieskrivning. Om statsrådet är i god tro, beror det på att statsrådet inte har följt debatten lika länge som åtskilliga andra har gjort. Han lade i min mun en argumentering som jag inte fört. Jag har varit fullt konsekvent hela tiden när jag har sagt att vad det här gäller är att utjämna konkurrensolikheterna. När jag har vänt mig mot inslag i den tidigare politiken har det just varit därför att de kunde få snedvridande konsekvenser i konkurrenshänseende. Jag talade inte själv om ”dilemmat” i lokaliseringspolitiken. Däremot påvisade jag att regeringens målsättning, 1 varje fall tidigare, har varit tvekluven. Man har inte på ett tidigt stadium gjort klart för sig att här fanns olika ele ment — socialpolitiska element och effektivitetselement — utan behandlade dem så att säga i samma boll och hamnade därför i en besvärlig situation. Tillåt mig påminna om att när regeringen började driva sin lokaliseringspolitik stod den i stor utsträckning på LO:s ståndpunkt, den ståndpunkt som har kommit till uttryck i ”Samordnad näringspolitik”, en rätt rå och radikal politik som helt enkelt gick ut på att företagen skulle slås ut, om de var belägna i sådana orter att företagen var mindre effektiva. Sedan gick regeringen över till det individuella bidragsoch lånesystemet, som på grund av det mått av subventionering som låg däri fick blott begränsad verkan på lång sikt — det var ju också något helt annat än det generella stöd som man nu är inne på. Jag apostroferade, herr Holmqvist, starkt sysselsättningsstödets betydelse. Jag tror att det är en riktig väg som ni nu har börjat gå in på. Men i början har ni inte vetat vad ni har velat — ni har bara velat. Jag tycker alltså att de nya tankegångar som kommer till uttryck är bra, och jag har vågat, vilket är djärvt för en företrädare för ett oppositionsparti, berömma regeringen för den nya giv som jag hoppas skall fullföljas i riktning mot en mer realistisk regionalpolitik. Statsrådet Holmqvist tyckte inte om att jag vill ha bort begreppet ”stödområden”. Jag vidhåller att det är ett psykologiskt felaktigt begrepp. Jag vågar påstå att det kommer att bli svårt att behålla det begreppet, då Länsplanering 70 har fullföljts och då man har ett samlat planeringsmaterial. Har man det samlade regionala planeringsmaterialet i sin hand, kommer begreppet stödområde automatiskt bort ur bilden. Det är i varje fall min uppfattning. Jag vill ytterligare göra det besvärligt för statsrådet Holmqvist genom att berömma honom för hans uttalande om etableringskontroll. Jag tror att det vore ett mycket olyckligt inslag i svensk Ang. regionalpolitiken regionalpolitik, om man började fundera på en direkt etableringskontroll. Det skulle kunna få konsekvenser rakt motsatta dem man eftersträvar, inte minst i den integrerade värld som vi väl alla hoppas att vi skall få vara delaktiga i. Sådana åtgärder skulle leda till det som vi vill motarbeta, nämligen så försämrad effektivitet i det svenska folkhushållet att vi inte får råd att fullfölja de nya regionalpolitiska riktlinjerna.

Herr talman! Inrikesministern framställde det som om regeringen skulle ha tagit ett initiativ i den fråga som vi nu diskuterar, och sedan skulle oppositionspartierna bara ha gjort vissa justeringar. Det är ingen riktig bild. Regeringen har under många år i det längsta hållit tillbaka och slutligen förmåtts att driva en aktivare lokaliseringspolitik. Sedan talar herr Holmqvist om överbud från vissa av oppositionspartierna. Vad är öÖöverbud för någonting, herr Holmqvist? Är regeringen verkligen så självgod att den anser att dess förslag är a priori fastställda? Anser regeringen att den är Betlehemsstjärnan i svensk politik och att det inte finns några andra åsikter som kan göra sig gällande? Man kan ha åsikter om hur mycket man skall ge till den ena eller andra saken, men man kan inte tala om överbud, om man inte har en fast utgångspunkt. Någon sådan representerar inte regeringens bud i detta fall. Vi har nämnt om överkoncentrationen på flera ställen, men vi har också nämnt denna sak i bankoutskottets utlåtande nr 40. Där har vi bl.a. sagt att den i ett par motioner använda formuleringen ”ett så långt möjligt decentraliserat samhälle” inte får uppfattas som en rekommendation att man skall bortse från nutidens krav på koncentration i näringsliv, service och allmän bebyggelsestruktur. Vi har alltså inte sagt någonting emot koncentrationen, men vi säger att den inte får bli överdriven. I flera av de fall som diskuterats här skulle jag vilja råda inrikesministern att tala med sina partivänner i England. Vi har först och främst de där 100 000 invånare som kastades fram som städernas lämpliga storlek. De städer som man nybildat i England har mellan 60 000 och 80 000 invånare. Och vad t.ex. London beträffar försöker man lägga dessa nya städer så långt från London att de inte blir några förstäder eller sovstäder. Jag tycker att det är ett utmärkt exempel för herr Holmqvist att studera hur hans partivänner i England gått till väga. Vad det där talet 100 000 beträffar, så blir det nog inte så lätt för Norrland att existera, om man skall ha städer av den storleken där. Det är en bra bit kvar för städerna i Norrland att komma upp till den storleken. Herr Holmqvist säger att centerpartiet har sagt att man skall garantera en viss befolkningsstorlek. Herr Holmqvist ger ju själv ett riktmärke när han säger att 100 000 är en idealisk storlek för dessa städer. Då kan ju också vi säga att vi önskar få det så eller så. Det är samma sak. När man framställer ett mål, så kan ju vi göra det lika väl som inrikesministern. Herr Holmqvist frågade om etableringskontrollen. Den är inte så egendomlig, ty den finns ju både i London och Paris. Det är inte så svårt att ta reda på hur man där har använt etableringskontrollen. Där finns ett mönster för hur man kan göra det. Att vi inte genast presenterar en detaljerad redogörelse för en etableringskontroll är naturligt. Det brukar inte krävas att man skall göra det. Man lägger fram uppslaget i dess grunddrag, och sedan utreder man vilka konsekvenserna blir. Men som sagt, vi har exempel från ett land där herr Holmqvists partivänner nu har regeringsansvaret — etableringskontrollen i London — och den kan vi mycket väl ta efter om den är tillämplig på svenska förhållanden. Beträffande frågan om rörlighetskravet för arbetskraften har vi sagt i vår motion att politiken hittills varit otillräcklig och felavvägd. Sedan säger vi att man har flyttat de arbetslösa till koncentrationsområdena i stället för att skapa nya arbetstillfällen. Det var alltså vårt alternativ. Man skulle i stället sträva efter att skapa arbetstillfällen, och inte som nu skett inrikta sig på att bara flytta bort befolkningen. Det är det som vi anser felaktigt i regeringens politik. Herr talman! Det är närmast vad jag här nämnt som föranlett att jag inte ändrat uppfattning. Regeringen har hållit emot mycket länge i lokaliseringspolitiken. När man skulle vidta åtgärder har man inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Jag vill slutligen fråga inrikesministern: Om man nu företar otillräckliga åtgärder så att befolkningen ständigt minskas — visserligen kanske inte i samma takt som förut — blir ju resultatet till slut att man en dag har en krissituation, då den befolkning som alltjämt finns kvar på en ort inte kan stanna där längre därför att det inte finns några skolor, affärer, social service o. d. Måste vi inte vara eniga om att vi skall förebygga detta? Annars kan vi ge upp på detta område, och då är det slut helt enkelt. Vi måste vidta tillräckligt kraftiga åtgärder för att vända strömmen, om det skall bli någon effekt av insatserna.
Herr talman! Nyanser! Ja, det är alldeles riktigt, herr Holmqvist. Det kan naturligtvis bero, inte på att centerpartiet har lagt sig långsides med socialdemokraterna, utan på att det socialdemokratiska partiet och övriga i denna kammare representerade partier kommit närmare oss. Jag tror att det ligger till på det sättet. Herr Holmqvist påstod att vi har ett bättre läge här i Sverige än i våra grann länder när det gäller lokaliseringspolitiken, att vi har bättre rådrum, tror jag han sade. Då vill jag säga att det exempel han tog när det gällde vad man satsat i våra nordiska grannländer för att återställa såren efter kriget kanske inte var ett så förfärligt bra exempel. Vi i detta land som inte haft något krig borde väl haft större möjligheter att kunna klara en regional balans på ett bättre sätt. Målsättningen med ett visst befolkningstal skulle vara för ingripande, säger herr Holmqvist. Då vill jag säga, att om åtgärder vidtagits tidigare kanske inte de här föreslagna åtgärderna som herr Holmqvist betecknar som så radikala blivit nödvändiga. Det regionala inflytandet är vi visst rädda om! Herr Holmqvist säger vidare att allt det här kommer att ta mycket lång tid. När det gällde länsförvaltningen behövde regeringen inte så förfärligt mycket tid. Men det var ju en mycket liten reform man då föreslog. Raskt slängde man Per Nyströms betänkande i papperskorgen. Det går om man vill, att strunta i viktiga utredningar!

Herr talman! Herr Bohman har inte tilifälle att närvara i kammaren, och jag har därför inte anledning att polemisera mot vad han har sagt. Däremot kan jag be herr Dahlén tänka igenom vad han sade om att det gäller att snabbare än nu få fram en målsättning. Man skulle mera preciserat ange orternas befolkningstal och vad man vill eftersträva eller garantera. Betyder det att herr Dahlén anser att vi inte skall avvakta det arbete som nu pågår på länsplanet och som riksdagen har beslutat? Det är ganska väsentligt att få veta om det verkligen är på det sättet som herr Dahlén — och även centern — säger, att man är beredd att ta ställning utan att avvakta den bedömning som sker regionalt. Det är så pass angeläget att få detta klarlagt, att jag ställer den frågan. Vi skall kanske inte syssla så mycket med det förgångna, men jag blev frestad till det när herr Dahlén sade att regeringen varit så senfärdig i dessa frågor. Det fanns anledning att påpeka att folkpartiet stått mycket tvekande. Det visade sig redan när riksdagen på sin tid diskuterade om det över huvud taget behövdes en utredning om lokaliseringspolitiken. Då sade högern och folkpartiet nej. Oavsett vad det kan ha stått i broschyren från mitten av 1950 talet var det socialdemokratiska ledamöter och även enstaka centerpartister som hade väckt de motioner som riksdagen tog ställning till år 1958. Jag vill erinra om detta faktum och låta historien vara passerad med det. Herr Gustafsson sade i ett tidigare inlägg att centerpartiet skulle ha drivit dessa frågor sedan 25 år. Det var något överraskande eftersom det före 1958 inte fanns någon partimotion i frågan. Som jag sade var det enstaka centerpartister och socialdemokrater som motionerade i frågan. Det är först sedan lokaliseringsutredningen tillsattes som centerpartiet har funnit frågan så angelägen att man väckt särskilda partimotioner om detta. Herr Dahlén ansåg att det psykologiska betydde så mycket, d. v. s. att man i bygderna fick klart för sig att nu eftersträvas en garanti. Jag anser att det är mer väsentligt att vi också skall ha utsikter att kunna infria vad vi lovar. Det är inte bara en psykologisk fråga, det bör också finnas ett innehåll i det som riksdagen uttalar sig för. Herr Bengtson gjorde gällande att centern ville gå längre på många punkter. Det märkliga är bara att detta inte föranlett centern att begära mer pengar till verksamheten. Det som skulle betyda så mycket mer skulle inte kosta någonting utan tydligen rymmas inom ramen för de föreslagna anslagen. Den tolkning som herr Bengtson gjorde av mitt inlägg förde alldeles för långt, ty herr Bengtson bör erinra sig att vad jag ville klargöra med min jämförelse med andra länder var att vår situation ändå inte var så hårt pressad utan att vi hade möjligheter att grundligt penetrera dessa frågor. I detta sammanhang betonade jag att det fanns anledning att såsom ett led i de regionalpolitiska strävandena skapa dessa större bärkraftiga orter, en i varje län. Det kan väl diskuteras om invånarantalet härvidlag skall vara 100 000, men jag kan konstatera att det i Sverige statistiskt sett finns en svacka när det gäller orter med denna befolkningsmängd. Undersökningar som har gjorts visar att skall vi undvika att människor söker sig till huvudstaden eller någon annan stor stad, måste vi i länen skapa möjligheter till en så fullödig service som möjligt på många områden, och då kan man komma till det invånarantal som jag här angett. Men jag förstod inte de paralleller med London som gjordes, ty här gäller det ändå en satsning på olika punkter ute i landet långt utanför pendelavstånd. Jag anser inte heller att man som i England bör bygga upp nya samhällen och städer, utan jag anser att det bör satsas på vad som redan finns i landet. Denna jämförelse är därför som sagt inte mycket värd. Jag kommer vidare tillbaka till frågan om etableringskontroil, ty centerpartiet måste ändå ha menat någonting med detta. Man är således inte villig att ens en gång pröva, såvitt jag kan förstå, möjligheterna att komma fram med en lokaliseringsrådgivning. Visst kan vi undersöka hur det förhåller sig i andra länder, och jag kan upplysa herr Bengtson att jag varit över i Norge och tillsammans med representanter för norska regeringen diskuterat dessa frågor. Där har man nöjt sig med en lokaliseringsrådgivning. Jag tror för min del att det finns goda förutsättningar att uppnå resultat därigenom. Varför skall man vara så otålig, herr Bengtson, att man redan innan över huvud taget detta försiag framförts underkänner det och säger att det bör ske en utredning som syftar till att gå längre, nämligen till införandet av etableringskontroll? Vill man ha en sådan kontroll skall man också ha klart för sig att det måste finnas ytterligare medel för att vi verkligen skall få ut en effekt av en sådan etableringskontroll. Det uttas ju inte i dag några särskilda avgifter för industriinvesteringarna. Men det är en väg som kan användas för att modifiera Ang. regionalpolitiken det hela. Det kan naturligtvis också utfärdas ett totalt förbud mot en utbyggnad utom i de fall där det föreligger intresse av att en sådan utbyggnad sker, men ett sådant tillvägagångssätt kräver både en övervakning och en heit annan uppsättning av hjälpmedel än vad rådgivningen kräver. Vi har ställt oss tveksamma till om det är nödvändigt att ta detta steg. Flertalet av remissinstanserna och även LO har på denna punkt gett ett förord för att vi bör gå fram med en lokaliseringsrådgivning. Låt oss därför, herr Bengtson, pröva denna väg, innan vi dömer ut förslaget om lokaliseringsrådgivning! Jag tycker att herr Gustafsson en smula blandat ihop begreppen i detta sammanhang. Jag gav inte uttryck för något annat än antaganden, eftersom jag sade att jag inte närmare studerat det hela, men det skulle inte förvåna mig om man i Norge och Finland satsat mer än vi gjort med hänsyn till de speciella problem som där förelegat. Detta har ingenting i övrigt att göra med bedömningen av vad som görs i Norge, och jag tror att ganska betydande resultat har uppnåtts där. Jag har vid två tillfällen haft möjlighet att diskutera de erfarenheter man har gjort i grannlandet. För dem som ivrar för att man skall utöka stödområdet finns det kanske anledning att framhålla att man i Norge har gjort den erfarenheten att det, sedan man har vidgat stödområdet, har blivit svårare att få lokalisering inom de nordligaste delarna av landet. Det har blivit rikare valmöjligheter och flera krav att tillgodose, Man har förlorat en del av den glädjande utveckling som man tidigare hade i de nordliga fylkena. Jag fick helt nyligen en beskrivning av detta, och det kan vara något som vi bör erinra oss vid dessa jämförelser. De som har yttrat sig här måste väl ändå bestämma sig, ty om man skall lova mer än vad regeringen gör i propositionen, skall man även kunna anvisa vilka medel som måste till. Där tycker jag nog att i synnerhet centerpartiet men även folkpartiet har gjort det alltför bekvämt för sig genom att bara kräva att regeringen skall utreda, utan att man får en klar anvisning om vad man egentligen syftar till.

Herr talman! I sitt första anförande var statsrådet Holmqvist kritisk mot att jag anförde exempel på regionalpolitiska insatser i Italien och Frankrike. Han menade att förhållandena i dessa länder är så olika dem som råder hos oss att vi inte kan dra några slutsatser av de erfarenheter som har gjorts i dessa länder. Det är klart — det medger jag gärna — att man inte utan vidare kan peka på vad som har gjorts i Italien och Frankrike och säga att så har de gjort och så bör vi också göra. Naturligtvis måste vi utvärdera deras erfarenheter mot bakgrunden av de förhållanden som råder i dessa länder. Men det måste vara helt felaktigt att liksom statsrådet Holmqvist påstå att vi, därför att problemen i Italien och Frankrike är så mycket värre än våra, inte har någonting att lära av det sätt på vilket de har tacklat sina problem. Tvärtom är väl deras erfarenheter värdefulla just därför att de har haft sådana besvärliga problem att angripa. Om det gäller att testa t.ex. ett tvättmedel får man väl ett bättre begrepp om tvättförmågan om man prövar tvättmedlet på ett plagg som är ordentligt nedsmutsat än om man prövar det på ett plagg som är nästan rent. Regeringen menar tydligen — det gäller väl inte bara i detta fall utan även i andra sammanhang — att vi inte behöver bry oss så mycket om hur man gör i andra länder. Vi är i alla avseenden så bra att vi kan lösa våra problem själva utan att behöva lära av andras erfarenheter.

Herr talman! Nu talade herr inrikesministern om en folkpartibroschyr från 1950-talet. Jag vet inte om jag har sagt fel. Inrikesministern gav i sitt första inlägg den rätta tidsbestämningen. Det var nämligen i mitten av 1960-talet vi lade fram en utredning. Men vi behöver inte diskutera mer om det. Sedan undrar jag vad avsikten var med första delen av inrikesministerns anförande, då han försökte få mig att erkänna att regeringens sölande när det gäller att få fram prioriteringsorter nu har gjort det svårare att besluta om dem. Om det var inrikesministerns avsikt är det klart att det inte är så svårt för mig att erkänna att regeringen inte har planlagt sitt eget arbete och sett till att de utredningar som skulle syssla med detta och den planering som behövs kommit fram i tid så att 1970 års riksdag kunde fatta ett beslut. Vill han ha det erkännandet från mig att det nu genom detta sölande har blivit svårare, svarar jag: Ja, visst erkänner jag det. Ert sätt att handlägga dessa frågor har försvårat för riksdagen att besluta och försvårat för de bygder som behöver hjälp att verkligen få hjälp i rätt tid. är det detta erkännande inrikesministern vill ha, så ger jag honom det. Statsrådet Holmqvist sade att jag lagt stor vikt vid den psykologiska frågan. Ja, jag har sagt att den är mycket viktig, och det trodde jag att vi alla var överens om. Om ledningen för ett företag börjar tvivla på företagets möjligheter att locka till sig de specialister och andra som det behöver, därför att människorna på orten kanske inte kommer att kunna påräkna en rimlig service, så börjar man överväga om företaget skall stanna kvar eller inte, och det är klart att det är en psykologisk fråga. LO säger mycket riktigt i sitt remissyttrande att en av anledningarna till att det har blivit så pass illa ställt är brister hos hela den industriella miljön. Det finns inte tillräckligt företagsvänligt klimat på tillräckligt stora orter för att man skall kunna säga att näringslivet friskt skall kunna leva vidare. Jag trodde att alla var överens om det. Inrikes ministern vill möjligen ha en annan betoning, men det är ingenting att haka upp sig på Sedan en sak till. Det finns ett uttalande i propositionen om vilket jag vet att flera har funderat över vad det egentligen betyder. Det finns kanske en förklaring, fastän den i så fall är undanstoppad. Det står så här: ”Åtgärder vidtas i särskild ordning för att glesbygdernas människor skall tillförsäkras goda levnadsförhållanden.” Vilken särskild ordning är det och vilka åtgärder är det inrikesministern syftar till? Jag tycker inte att debatten skall avslutas utan att den hemligheten blir uppenbarad för oss alla.

Herr talman! Inrikesministern har ägnat centerns förslag stor uppmärksamhet, och de tackar vi för. Centern har ju varit ledande på det här området, och sedan har socialdemokratin kommit med ett alternativ. Det är speciellt etableringskontrollen som har ägnats uppmärksamhet. Det är klart att man kan bygga upp en massa svårigheter, men «centerpartiet och Landsorganisationen kan ju utreda saken, ty LO har varit inne på samma linje som vi. Har inrikesministern varit lika kritiskt när LO talat om etableringskontroll? I den Lemneska utredningen användes också ordet etableringskontroll, så tanken är inte alls främmande för andra grupper heller. Jag tror inte att det i någon fråga begärs att ett förslag skall vara klart utan vidare, utan en idé förs fram och sedan blir det en utrednings sak att utforma ett förslag i detalj. De svårigheter inrikesministern har byggt upp har inte alls övertygat mig om att vi skall lämna tanken på etableringskontroll, ty den idén omfattas säkert av en mycket stor del av svenska folket. Tanken att vi inte bör låta städerna växa till sådan storlek att det medför en massa olägenheter vinner mycket stor sympati Tan Ang. regionalpolitiken ken på etableringskontroll bör alltså inte uppges, utan i stället behövs en närmare utredning om den. Nu talade jag om framtiden, och jag tycker att vi inte skall tala så mycket om historiska tilldragelser. Jag vill bara nämna att det var 1944 som herrar Heiding, om någon nu kommer ihåg hans namn, Ivar Persson, senare landshövding i Kalmar län, och några stycken till från centerpartiets föregångare bondeförbundet, väckte den första motionen. Socialdemokraterna kom traskande efter och motionerade om samma sak, men det var 14 år senare. Det har sagts att det inte var någon partimotion från vårt håll. Ja, vad socialdemokraterna beträffar så kunde de ju inte gärna väcka partimotioner, eftersom de var i regeringsställning, men deras motion i den här frågan var inte av högre dignitet. Nå, detta förändrar inte saken så mycket, och jag tycker, som sagt, att vi nu inte skall gräva i historien.

Statsrådets företrädare har sagt att det är nödvändigt att begränsa tillväxten till dessa områden, och statsrådet Holmqvist har varit inne på samma sak. Jag apostroferade i mitt huvudanförande i dag detta uttalande och tyckte att det var bra. När statsrådet Holmqvist nu frågar hur vi vill ha etableringskontrollen utformad och vad vi menar i centern med etableringskontroll, skulle jag vilja ställa en motfråga, nämligen hur statsrådet avser att fullfölja den tankegången så att det blir möjligt att få ett inflytande över storstadstillväxten. Vi känner ju båda till det s.k. Örestadsproblemet. Inom det området förekommer vissa eta bleringar som i dag förvånar åtskilliga människor. Här har man nu lagt fabriker inom redan överhettade områden som gör att vi har mycket svårt att fylla behovet av vårdpersonal på de stora sjukhusen. Vi måste i dag skicka bussar till Sjöbo och Österlen för att få arbetskraft till Lunds lasarett, till sjukhuset i Malmö etc. Inte desto mindre lägger man en industri inom detta område som kräver ny kvinnlig arbetskraft till ett antal av ett par, tre hundra. Det har lett till att inom vissa kommuner bostadstillstånd kan ges till ett antal av en lägenhet om dagen o.s.v. Det är klart att den kommunala ambitionen inte säger nej till detta, men här måste till en översiktlig planering. Detta är enligt mitt förmenande en anledning till att anklaga regeringen; ni backar nu och fullföljer inte de ambitioner som ni ibland skriver så vackert om. Jag skulle vilja efterlysa om det inte var någon realitet bakom detta tal om att det erfordras en viss begränsningsmöjlighet för att kunna utnyttja våra resurser i andra sammanhang På den punkten tyckte jag att statsrådet uttalade sig mycket positivt när han sade: Låt oss medverka till alternativa orter till storstäderna. Detta uttalande gjorde han i sitt första anförande Vågar man tro på detta, eller har någonting hänt som statsrådet kommit att tänka på under tiden?

Detta är mycket angelägna frågor. I dag märker vi en åstundan att flytta ut företag från Stockholm. Låt mig säga att det naturligtvis är nödvändigt, men bättre än att dra upp med rötterna är det kanske att i tid se till att man inte nyetablerar utan från början får en jämnare fördelning här i landet. Vi har en tillgång i de stora ytorna. Utnyttja den!
Herr talman! Jag är litet ledsen över att min gamle vän Thorsten Larsson ifrågasätter om det ligger någonting i det jag har sagt. Jag måste av den anledningen kanske förklara skillnaden mellan det rådgivningsförfarande som vi har föreslagit och etableringskontroll. Det är självfallet ingen sinkadus att vi har valt att använda det rätta namnet: lokaliseringsrådgivning. Något annat menar vi inte. Jag har angivit detta i mitt tidigare anförande på det sättet att vi gärna vill fortsätta samarbetet, diskussionen och överläggningarna. Om man skall göra det bör man ha ett samrådsförfarande och inte gå på kontrollinjen från början. Skall man ha en etableringskontroll som utgångspunkt så kräver det att man från samhällets sida tar på sig ett mycket större ansvar. I så fall måste vi ha klart för oss att vi måste skaffa en uppsättning av personal i arbetsmarknadsstyrelsen och på annat håll, som inte bara kan gå in i diskussion med de olika representanterna för skilda delar av näringslivet utan som också skall kunna fatta beslut. Då måste naturligtvis samhället ta på sig ett ganska betydande ansvar. Kanske kommer vi dithän, men vad jag reagerar emot är att centern redan på detta stadium, innan förslaget har presenterats, utdömer systemet med den fria diskussionen och säger att vi behöver ett starkare medel. Vilka möjligheter finns då om man inte accepterar etableringskontrollen? Jag tror att det ligger mycket i möjligheterna till diskussion och i presentationen av vad som kan erbjudas ute i olika delar av landet för en industri som vill etablera sig eller bygga ut. Det är kanske förvånansvärt att det finns inflytelserika, kunniga industriledare som inte har hunnit sätta sig in i vad vår lokaliseringspolitik betyder och vilket stöd man därmed kan ge.

Det är också uppenbart att vi — då det gäller de institutioner och verksamhetsgrenar där samhället har ett avgörande inflytande på olika sätt — kan verka för en utflyttning till andra delar av landet. Det har signalerats att det relativt snart kommer förslag om utflyttning av vissa aktiviteter från Stockholm, vilket redan åstadkommit en viss diskussion. Jag har den uppfattningen att man på det här området verkligen måste ta ett krafttag denna gång för att realisera de intentionerna, så att man får fram ett resultat. Med det, herr Thorsten Larsson, har jag velat ange att det finns andra vägar att gå, som ger en ganska hållbar grund för en prövning av en frivilliglinje, för att nu anknyta till tidigare använda begrepp. Jag vill också erinra herr Thorsten Larsson om att vi för industrin i dag har en fri etablering. Den är gynnad på det sättet att vi inte lagt den under kontroll. När det däremot gäller kontorsbyggnader, serviceanläggningar och andra ting har vi, med de författningar som i dag gäller, möjligheter att hålla igen. Ledamöterna i denna kammare vet kanske väl att det stora antal ärenden, där vederbörande nekas tillstånd att bygga, i mycket stor utsträckning gäller de tre storstadsregionerna. Men på industrisidan har vi inte i dag möjlighet att styra med några åtgärder. Därför kan det också hända att en industri, som ju inte på något sätt kräver bidrag av staten, kan bygga ut sin verksamhet, exempelvis i Malmö. Till herr Tistad vill jag säga att jag är rädd att han missförstod mig. Jag har Ang. regionalpolitiken uttryckt mig fel om jag sagt att vi inte skulle ha något att lära av andra länder; det har absolut inte varit min mening. Däremot vill jag gärna säga att vi inte utan vidare kan i vårt land tillämpa de erfarenheter man gjort i vissa andra länder, eftersom utgångspunkterna är så olika. Om man ser t.ex, på den engelska = lokaliseringspolitiken, som vi har gjort, och studerar de författningar som gäller för denna, kan jag utan vidare säga att det skulle erbjuda betydande «svårigheter att få den svenska riksdagen att acceptera något sådant med de utgångspunkter vi har. Det betyder inte att det inte är riktigt som man gör i England, men vi kan inte utan vidare tänka oss att driva en 1okaliseringspolitik på det sättet. Herr Dahlén har nu förklarat att han egentligen inte menade annat än att vi hade dröjt med att peka ut prioriteringsorterna. Jag vill då klart rätta till alla missförstånd som kan föreligga på den punkten. Vi kom vid beredningen fram till att det inte var någon särskilt lyckad lösning att nu peka ut ett antal orter och säga att det är just de som skall ha ett försteg. När det inte var någonting annat som utredningen hade föreslagit än att man på dessa orter skulle få låna något mera, att gränserna skulle sättas högre än vad som gällde för det allmänna stödområdet, fann vi att den nuvarande författningen faktiskt möjliggör avvikelser med hänsyn till de särskilda omständigheter som kan föreligga. Det låg alltså ingen särskild poäng i förslaget, eftersom man redan nu kan ge ett generösare bidrag än vad som gäller i allmänhet. När vi i stället bestämde oss för att ge ett sysselsättningsstöd i den utformning vi förordar, kunde vi inte säga att det skall förbehållas för vissa orter. Vi såg det som något värdefullt att alla industriföretag i inlandet skulle ha möjlighet att få stöd. I den mån sysselsättningstödet, beredde någon ytterligare person på en plats möjlighet till produktivt arbete, var det ett intresse Ang. regionalpolitiken för oss. Utpekandet av de orter som särskilt skall utvecklas — vi har bara kunnat göra en beskrivning av hur vi ser dessa olika ortstyper — får ske genom det arbete som nu pågår i Länsplan 1970. Jag kan inte se som någon olycka att det blir ett visst dröjsmål härvidlag. Det är så mycket annat som skall med i bilden, inte bara industrilokaliseringarna, Skall systemet med prioriteringsorter verkligen få någon avgörande betydelse, måste det bli en samling av investeringar, både statliga och andra investeringar. Det måste ges anvisning om var industrier helst bör placeras. Men det är naturligtvis också fråga om hur man i kommuner och landsting vill agera för att följa upp en sådan utveckling. Jag tycker att den stödform vi har bestämt oss för är bättre än den utredningen föreslog, och det finns ingen särskild anledning att i detta läge föregripa det utredningsarbete som pågår. Sedan skall jag gärna ge svar på herr Dahléns fråga vad som menas med särskilda åtgärder. Det är glesbygdsgruppens arbete vi har syftat på, och den särskilda utredning som nu är tillsatt för att följa upp den verksamheten. Det finns inte så mycket anfört om detta, men på en sida i propositionen har vi något antytt vad som skett på det området. Där är vi inne på ett avsnitt som vi alla är intresserade av och där det redan har gjorts mycket fina insatser. Jag vill emellertid säga att denna verksamhet tills vidare närmast ligger på experimentplanet. Jag är helt övertygad om att ur det arbetet skall komma fram en del värdefullt för framtiden, för nog skall det finnas möjligheter att göra insatser i den verkliga glesbygden. Där finns det inte så många människor som skall ha service och där kanske det för samhället inte uppstår så stora kostnader totalt, men det gäller att finna de rätta metoderna för att kunna föra ut den service och hjälp dessa människor verkligen behöver. Bland annat detta är alltså avsikten med den mening som herr Dahlén efterfrågar.

Herr talman! Jag vill gärna säga till statsrådet Holmqvist att jag visst tror på vad han har sagt. Vi har haft våra meningsutbyten ända sedan ungdomsåren, så jag känner honom ganska väl. Statsrådet anförde att han tänker sig att klara upp frågan om storstadskoncentrationen med fri diskussion och upplysningar, om jag fattade honom rätt. Det är naturligtvis bra så långt det går, men vad gör man när det inte går längre, när företaget säger: Vi vill etablera oss här, punkt och slut. Jag anser att det är den situationen som är kritisk och som bör klaras upp. Vi har erfarenhet av detta, statsrådet Holmqvist, i Skånelänen. I en interpellationsdebatt och även motionsvis har jag tidigare anfört att jag hade hoppats att statsrådet Holmqvist, när han blev inrikesminister, skulle tala om för länsstyrelserna åtminstone i de södra länen att de måste planera över gränserna för att nå ett ordentligt resultat. Vi kan inte se t.ex. Skåne som två planeringsenheter, utan det måste vara en planeringsenhet. Vi har ett Norrlandsproblem på Österlen, det känner statsrådet till lika bra som jag. Vi har överhettningsproblem i Malmöregionen; Skåne håller på att kantra över åt det hållet. Efter statsrådets senaste anförande verkar det nästan som om han sträcker fram hartassen och närmar sig företagen så försiktigt att han hellre vill att de skall ha frihet att etablera sig var de vill för att sedan tvinga människorna genom efterfrågan på arbete att flytta efter än tvärtom. Är det bättre att flytta människorna med tvång än företagen? Jag skulle i all vänlighet vilja varna för en sådan politik.
Herr talman! Får herr Thorsten Larsson och jag hålla på en stund kommer alla representanter för skogslänen att känna sig helt bortkomna. Då har vi nämligen fått en uppochnedvänd debatt. Jag har uppfattat det hela som att problemen inte ligger söderut, även om jag gärna skall ansluta mig till vad herr Larsson säger, att det här inte är ett speciellt Norrlandsproblem utan förekommer på många håll i landet. Det kan vara intressant att notera att i ett litet längre perspektiv har den stora utflyttningen i vårt land skett från de östra delarna av Götaland och från de västliga delarna längre upp i Svealand. Bl. a. har Värmland och Kopparbergs län drabbats av mycket stora utflyttningar. Om vi räknar det totala antalet människor är det därifrån den stora strömmen under de senaste årtiondena har gått över till de stora tätortsbildningarna. Problemet finns alltså litet varstans, men vi skall kanske inte fördjupa oss i den debatten i dag. Jag tycker nog att herr Thorsten Larsson har spetsat till problemet en smula, därför att vi har ju inte någon tvångsförflyttning av människor i det här landet. Det ber vi att få slippa. Vi har inte heller haft någon tvångsförflyttning av företag, och jag ber även att tills vidare få slippa detta. Om de remissinstanser som skall yttra sig över den promemoria vi har skickat ut allmänt eller i mycket hög grad skulle komma till den uppfattningen att det är otillräckligt med vad som föreslås måste vi ta oss en funderare på det. Men i dag har jag all anledning tro att den anvisade vägen är den lämpligaste i detta sammanhang. Det är en stor fördel om man gentemot företagen kan förklara att vi vill ha en seriös diskussion omkring lokaliseringen. Industriförbundet har fattat ett beslut om att knyta ett antal personer till förbundets verksamhet. Dessa skall gå ut och lämna information om industrilokalisering. Det är självklart lämpligt att man går sådana strävanden till mötes och inte säger att de inte är någonting värda. Självfallet är det värt att göra försöket. Jag tycker att detta är ett uttryck för att man inom näringslivet känner ett ansvar. Det är i så fall värdefullt och det bör vi uppmuntra. Skulle det visa sig att vi inte kan lösa frågan på detta sätt får andra efter oss försöka finna andra lösningar och det är inte säkert att herrar Thorsten Larsson, Dahlén, Bengtson och jag får vara med om det. Men man får måhända erfarenheter som kan leda till andra åtgärder. Jag har som sagt inte anledning att i dagens läge se någon fördel i att kasta yxan i sjön och inte hysa några förhoppningar om den här verksamheten.

Herr talman! Det är inte utan att man känner det svårt att fortsätta debatten efter denna omgång med gruppledare och statsråd. Men statsrådet gav mig ett tips i sitt senaste anförande vilket stärkte mig, och även jag vågade därför gå upp. Han sade att det tenderar att bli en diskussion mellan skåningar. Jag kan konstatera att norrlänningarna i denna debatt befinner sig i ett betydande underläge. Det är bara fem norrlänningar som före mig har deltagit i debatten i dag, även om de har gjort det med den äran. Det är ändå ett Norrlandsproblem, framför allt ett problem för skogslänen, som vi diskuterar, och det kanske därför kan vara tillåtet även för oss att delta i debatten trots att den drar ut på tiden. Som norrlänning känner man väl till de problem vi här diskuterar, och när man reser hem varje vecka möter man dem i olika sammanhang. Jag tycker det är synd att regeringen inte har lyckats lösa frågan så att en norrlänning har hand om regionalpolitiken. Det bör vara en som verkligen känner till problemen i grunden. Det har sagts att man kanske skulle ha en Norrlandsminister. I så fall kanske det blev en norrlänning, och det är möjligt att det statsrådet då skulle ha haft en något mer bestämd målsättning i denna debatt än vad vi har fått höra hittills. Jag vill säga att detta är ingen kritik mot statsrådet Holmqvist personligen. Det är glädjande att se att så många har slutit upp kring denna regionalpolitik. Det föreligger ett betydande antal motioner och ett stort intresse för dessa frågor, och alla är inriktade på att här måste vi finna en lösning. Vi skiljer oss åt endast i fråga om graden av åtgärder samt vad vi vill satsa på de olika åtgärderna. Socialdemokraterna får nog lov att hålla med om det vi från centerpartiet har sagt många gånger att flera av dagens problem hade varit betydligt enklare att lösa om vi hade börjat med en aktiv lokaliseringspolitik 15 år tidigare. Det hade kostat samhället mindre och besparat människorna lidanden av många olika slag — men bättre sent än aldrig. Jag vill för min del slå fast att lokaliseringspolitiken under 1960-talet har varit alltför begränsad. Man frestas ibland att imponeras av de stora summor som har satsats på lokaliseringspolitiken.

Utöver denna summa har man förstås satsat på beredskapsarbetena och liknande, men för de tre avsnitt jag nämnde har man inte satsat mer i bidrag eller subventioner. Samtidigt kostar oss arbetsmarknadspolitiken — jag nämner det för att visa skillnaden — omkring två miljarder kronor per år. Det kan inte påstås att vi har ansträngt oss till bristningsgränsen när det gällt att klara lokaliseringspolitiken. Tvärtom anser jag att intresset kring den har varit ganska ljumt. Herr Åke Larsson nämnde att det inte är brist på pengar för lokaliseringspolitiken utan brist på projekt. Det är enligt min mening en felaktig slutsats. Fanns det bara pengar — det har LO sagt liksom herr Hagnell, som har intresserat sig för dessa frågor — då kun de man också finna former för att skaffa fram projekten. I en reservation till statsutskottets betänkande nr 103 föreslås en uppsökande verksamhet av lokaliseringsprojekt. Man vill att det skall finnas en organisation för att verkligen klara dessa problem. Används pengarna på ett förnuftigt sätt kommer man också att finna projekt. Samtidigt med lokaliseringspolitiken, som jag anser är för svag, har samhället fört en annan politik som gått i en annan riktning och motverkat lokaliseringspolitiken, kanske helt eliminerat den i vissa avseenden. Jag tänker på den starka rörlighetspolitik som har förts genom samhällets medverkan. Många människor har flyttat och fått statsbidrag genom samhällets försorg. De är fler än dem man försökt skaffa arbete åt i hemorten. Det har inneburit att många expansiva företag som behövt arbetskraft har avstått från att lokalisera sig till Norrland. De har kunnat stanna kvar i de expansiva orterna och väntat på att samhället har sörjt för att arbetskraft från Norrland har stått vid fabriksporten. Det är en politik som jag anser inte stämmer med verkliga ambitioner att lösa dessa frågor. Denna flyttning har vidare inneburit att bostäder har måste byggas i ökad omfattning i inflyttningsorterna. Från industrihåll har det sagts att för varje människa man har flyttat till Stockholm har det under 11 månader krävts två mans arbete att bygga en bostad. Detta bostadsbyggande som har måst ske snabbt kan sägas utgöra ett improduktivt arbete. Om i stället arbetet hade lokaliserats till de orter där arbetskraften fanns så hade en rad fördelar vunnits och kostnader inbesparats. Det finns en hel rad andra företeelser. Man kan tala om skatterna på biltrafiken, som ju drabbar de mest avlägsna landsändarna mest. Man kan tala om de våldsamma höjningarna av taxorna på statens järnvägar. Man kan tala om de krympande väganslagen, som utan tve kan röjer en planering inte siktande till en balans i samhället utan i stället syftande till att möta den väntade expansionen inom några få storstadsområden i landet. Man har i samband med vägplanen klart uttryckt ambitionen att möta den väntade utvecklingen, där om ett antal år ungefär 90 procent av befolkningen kommer att bo i tätorter och då företrädesvis i de större tätorterna. Det finns många flera tendenser som gått i motsatt riktning mot vad vi vill med en aktiv näringspolitik. Läget har blivit mycket tillspetsat, men det är så många talare som redan berört detta så jag tänker inte uppehålla mig vid det, även om jag tänkt det från början. Jag vill bara hänvisa till vad ERU, d.v.s. den utredning som flera gånger tidigare åberopats här, i det sammanhanget har sagt. Denna utredning har påtalat t.ex. skiktningen av olika yrkesarbetande, där storstäderna kommer att innehålla huvudparten av förvaltningspersonalen och personal i styrande och ledande ställning, medan ute i landsorten kommer att vara kvar människor som endast arbetar med varuproduktion. Man har uppmärksammat de stora löneskillnaderna olika orter emellan, och man säger slutligen att glesbygdsproblemen måste ägnas stor uppmärksamhet under 1970-talet. Inte minst är det ett problem att många mindre tätorter nu har kommit i den situationen att de befolkningsmässigt börjar minska. Om vi skall lyckas med den diskuterade regionalpolitiken beror i grunden på hur vi skall kunna skapa förtroende ute i områdena för den politik vi vill föra. Denna diskussion om förtroende har alldeles nyss berörts, men jag vill understryka vad det betyder för människorna i ifrågavarande landsändar, om de verkligen kan våga tro på regeringens förmåga och vilja att göra någonting som leder till resultat. Man kommer nämligen inte ifrån att en väsentlig faktor i de strömningar som kan iakttas mellan olika orter beror på spekulation — spekulation inför framtiden, om var Ang. regionalpolitiken arbetskraften eller kapitalet får det största utbytet, vilka orter som kommer att växa och vilka orter som kommer att dö. Det är denna inställning många har, och det är den som också är avgörande i dagens folkomflyttning, även om man nu bara kan skönja konsekvenserna i framtiden. Lyckas vi ge regionalpolitiken en målsättning — och ett innehåll — som innebär att människorna vågar tro på framtiden, har vi därmed gjort grovarbetet för att lyckas med denna politik. När vi från centerpartiets sida talar om en mera bestämd målsättning än den som regeringen framfört innebär det att vi vill göra klart för människorna att vi vill satsa på en regionalpolitik, som innebär att man i huvudsak kan behålla den befolkning som nu finns i de olika länen. Det är inte fråga om en prioritering eller en målsättning inom kommunblockens ram utan det gäller att behålla den befolkning man nu har inom de olika länen. Om folkmängden avsevärt sjunker under den nuvarande nivån, kommer områdena att drabbas av ytterligare svårigheter. För att nå denna målsättning måste alla medel användas — det är fråga om direkt lokaliseringspolitik, jordbrukspolitik, miljöpolitik, skattepolitik, etableringsoch investeringskontroll. Det kommer också att dra stora kostnader. På inrikesministerns fråga om var ri har de pengar som vi tänker använda till att driva en effektivare regionalpolitik och uppfylla vår målsättning vill jag svara att det här bara är en början. Sedan får vi givetvis vara beredda att satsa de pengar som erfordras, om vi skall kunna nå målet. Skall vi försöka uppehålla en viss befolkningsnivå, fordras det också åtgärder, och jag tror inte att det skulle vara svårt för socialdemokraterna och centern att komma Överens om att skaffa fram pengar till detta. Man måste fråga sig var regeringen står. Herr Holmqvist är ju själv tveksam. Han talar här om att människorna vill ha bättre service. Det har gjorts en undersökning och han åberopar den som ett skäl för tveksamhet om målsättningen. Människorna vill ha större tätorter — städer med omkring 100 000 invånare. Men statsrådet är då inne på en orealistisk tankegång, därför att det inte torde vara möjligt att skapa sådana tätorter i vårt land. Det är helt omöjligt i Norrland, och det torde också möta stora svårigheter i de södra delarna av landet. Skall man göra det kommer man att få enorma problem. När statsrådet Holmqvist använder sådana ordalag röjer han tveksamhet om möjligheterna att driva en sådan aktiv regionalpolitik som norrlänningar och andra som närmast berörs vågar tro på. Han har i andra sammanhang talat om hur mycket befolkningen i Jämtland och i Norrbotten skall minska och antytt att de människor som flyttar i varje fall flyttar till bättre förhållanden. Har man en sådan inställning är det givetvis svårt att aktivt driva en politik som leder till resultat och som människorna tror på. I fjolårets statsverksproposition förekom det berömda uttalandet att man vill dämpa storstädernas tillväxt — det mest citerade uttalandet i riksdagssammanhang under senaste året. Men om vi läser texten i stycket om Länsplanering 67 möter vi en rad reservationer. Man talar om att man inte kan binda sig för en viss befolkningsnivå, man kan inte garantera någon viss utveckling. Då blir frågan vad som har gjorts för att uppnå målsättningen att dämpa storstadskoncentrationen. Länen som deltagit i Länsplanering 67 har själva fått göra upp de befolkningsramar som ansågs riktiga. Vi hade prognos 2 som var en framskrivning av utvecklingen, och vi hade kommunernas yttranden om den. Prognos 4 skulle vara den enligt länsstyrelserna och planeringsråden förnuftiga befolkningsnivån i de olika länen. Denna målsättning som sådan har inrikesministern inte kunnat godta. Han anser att den är orealistisk i många stycken och säger klart ut att i den mån befolkningsvärdena överstiger dem " prognos 2 går de inte att förverkliga. Man har således på länsplanet gjort en planering som skulle kunna vara till nytta för regeringen i dess målsättningsarbete, men den har inte utnyttjats tillräckligt. Det har ifrågasatts om regeringen driver en politik på det regionala planet som endast är avsedd att lindra verkningarna av en utveckling, som man i grund och botten inte anser sig kunna hindra. Det skulle vara intressant att få en deklaration i den betydelsefulla frågan om man verkligen på allvar vill satsa på en aktiv regionalpolitik. Inte minst Norrlandsrepresentanterna från olika partier har anledning att följa dessa frågor med stor uppmärksamhet. Sedan skall jag övergå till att helt kort beröra några reservationer och motioner. När det gäller etableringskontrollen vill jag säga, eftersom statsrådet Holmqvist varit vänlig nog att sitta här i kammaren även under denna del av debatten, att vi alla känner till att lokaliseringspolitiken är en sida av två och att den andra sidan är problemen i storstadsområdena. Driver vi en politik som innebär att vi fortsätter att bygga ut våra stora städer, kommer människorna inte att räcka till för den regionalpolitik som vi vill föra. Vi måste alltså få en begränsning till stånd — hur det nu skall gå till — och då kan väl frågan om etableringskontroll diskuteras. Den reservation som på denna punkt avgivits behöver inte innebära — jag ser det inte så — att man därmed förkastar det förslag som regeringen har framlagt, att man skall pröva sig fram. Jag tror att det finns en syntes mellan dessa båda förslag som skulle vara realistisk. Det är nödvändigt att resonera sig fram i detta sammanhang, men vi måste bakom resonemanget ha någonting som i yttersta nödfall kan tillgripas. Jag tror inte att det alla gånger kommer att räcka med ett resonemang, och det är därför inte något fel att avge en reservation i vilken vi yrkar på att frågan om etableringskontroll skall tas upp till utredning. Detta behöver inte innebära att samrådstanken skall fördröjas. Jag har väckt en motion där detta problem berörs, och den motionen ligger också till grund för en reservation. I motionen har anförts att man i första hand bör pröva positiva åtgärder när man skall dämpa storstadsområdenas tillväxt. Jag anser att man bör överväga möjligheten att införa flyttningsbidrag till företag eller institutioner som vill flytta från Stockholm.

Det gäller alltså en frivillig utflyttning från storstadsområdena. Jag tror att detta skulle vara en bra åtgärd. Förslaget om industricentra tycker jag är intressant. Skall man verksamt främja företagsamheten i ett område, kan det väl knappast göras bättre än genom att erbjuda företagen moderna och färdiga lokaler. Det allra svåraste problemet för ett företag som nu vill starta är att komma in i rationella lokaler. Hyrestanken har ju här ofta diskuterats, och det finns många exempel på att t.ex. de s.k. verkstadshusen blivit lyckade satsningar. Jag har väckt motioner om att kommunerna skulle få möjlighet, liksom fallet var 1963—1965, att bygga sådana här verkstadslokaler med statsbidrag. Statsbidrag har sedan dess lämnats endast genom regeringens medverkan från fall till fall. Jag anser att vi bör skynda på denna tanke med industricentra. Jag hoppas att regeringen, oavsett vilket beslut som fattas i dag, söker föra fram detta förslag till realitet; En motion som jag har väckt och som inte föranlett någon reservation gäller stödområdet och Gävleborgs län. Det är ett förslag som jag tillsammans med partikamrater på Gävleborgsbänken i båda kamrarna fört fram. Vi har menat att Gävleborgs län — som nu är delat av en gräns som innebär att Gästrikland ligger utanför stödområdet — helt bör ingå i stödområdet. Vi menar nämligen att Gästrikland har sådana problem att det bör tillhöra stödområdet. Detta visar inte minst den stora satsning som under senare år gjorts på lokaliseringsobjekt inom Gävle-, Sandvikenoch Ockelboområdena. Vi anser att det är riktigt att hela länet odelat tillhör 1okaliseringsområdet. Nu är det inte någon större mening med att yrka bifall till en motion, som man inte har fått uppbackad i utskottet. Jag vill dock uttala den förhoppningen att man även i fortsättningen kommer att se till att detta område liksom många andra områden utanför stödområdet verkligen får del av den regionalpolitiska satsningen. I ett annat ärende, nämligen statsutskottets utlåtande nr 106 som inte alls berörts i dag, har jag en blank reservation. Anledningen härtill skall jag med några ord förklara. Flertalet här känner väl till Norrlandsfonden. Dess verksamhet har ju varit resultatgivande. Fonden arbetar med medel från LKAB, alltså vinsterna från malmutvinningen i Norrbotten. Fondens huvudsyfte är att stimulera näringslivet i Norrland. Hittills har verksamheten i huvudsak begränsats till de fyra nordligaste länen, trots att man från början har sagt att hela Norrland — även Gävleborgs län — skulle tillhöra verksamhetsområdet. Förmodligen har det berott på att pengarna inte räckt till och att man stannat med verksamheten i de områden där problemen varit störst. I och med detta beslut tillförs ju Norrlandsfonden ytterligare pengar. Vi har föreslagit att fonden skulle få 25 miljoner kronor. Fondens styrelse har själv föreslagit 30 miljoner kronor. Regeringen har stannat för 20 miljoner kronor. Jag vill uttala den förhoppningen att man efter hand när verksamheten byggs ut också ser till att Norrlandsfonden får de begärda 25—30 miljoner kronorna. Utskottet har uppmärksammat min motion och skrivit mycket bra. Jag vill därför uttala förhoppningen att utskottets intentioner att Norrlandsfondens verksamhet skall beröra hela Norrland — således även Gävleborgs län — kommer att bli verklighet när pengarna nu ökar. Jag hoppas också att den styrelse som kommer att väljas får representanter från samtliga Norrlandslän. Till slut några ord om transportstödet. Vi är mycket glada över att man har slagit fast en ny princip, som innebär att man generellt försöker komma åt de dryga avståndskostnaderna i Norrland. Detta har jag endast gott att säga om. Bara på två avsnitt har jag för min del invändningar att göra. Först och främst har man föreslagit en nedre gräns för fraktstödsberättigad sträcka. Under 30 mils avstånd utgår inte något fraktstöd. Man frågar sig varför just denna sträcka har valts. Vi anser det vara en för lång sträcka, om fraktstödet skall bli effektivt. Inom stödområdet finns många underleverantörer till andra företag som skulle ha behov av att komma i åtnjutande av detta fraktstöd, men som nu kommer utanför. För övrigt kommer vissa orter i södra delen av stödområdet inte att få fraktstöd när de sänder gods till det stora Mälarområdet. Detta tycker vi är orimligt. Det borde vara så att hela stödområdets leveranser till Mälarområdet, som ju är det största avnämarområdet i landet, skulle ligga inom den fraktstödsberättigade gränsen. Herr Erik Svedberg och jag har en gemensam motion i denna kammare, som följts upp av en reservation. Ett annat problem är den nedre viktgränsen för fraktstöd. Sändningarna måste ha 500 kg verklig vikt för att fraktstöd skall utgå. Nu är väl ingen ansvarig från fjärde avdelningen inne i kammaren, men jag skulle vara väldigt intresserad av att få fråga hur man har kommit till den ståndpunkten att sändningar under 500 kg inte skall få fraktstöd. Det har visat sig att mindre företag inte alls kommer i fråga med den gränsen, Jag har fått en uppgift från statens järnvägar för januari månad förra året, av vilken framgår hur stor andel av styckegodssändningarna — alltså inte vagnslastgodset — som utgörs av poster över, respektive under 300 kg. Det visade sig att 75 procent av sändningarna ligger under 500 kg av den totala styckegodsmängden på SJ. Det blir alltså bara ett fåtal företag som får nytta av transportstödet. Jag har också gjort några stickprov vid företag i Hälsingland, varvid det visat sig att stora företag inom möbelproduktionen och andra branscher med relativt lätt tillverkning inte kommer att få nytta av detta fraktstöd. Det anser vi vara en stor brist, och vi har avgivit en reservation som går ut på att den nedre gränsen skall sättas vid 200 kg. Jag hoppas att den reservationen kommer att vinna bifall, och om så inte skulle ske, hoppas jag att erfarenheten mycket snart kommer att rätta till ett stort missförhållande. Med detta har jag, herr talman, framhållit några synpunkter i denna angelägna fråga och jag kommer att yrka bifall till de reservationer där centerns ledamöter står som undertecknare.

Herr talman! Den femåriga försöksverksamheten på lokaliseringspolitikens område står nu inför sitt slut, och det är därför nödvändigt att riksdagen tar ställning till ett nytt program för hela lokaliseringspolitiken — eller regionalpolitiken, som det nu heter. Man har diskuterat huruvida det råder en motsättning mellan lokaliseringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken, och jag tillhör dem som anser att det inte råder någon motsättning dem emellan. Det är nödvändigt med en effektiv arbetsmarknadspolitik. Men för den som följt det lokaliseringspolitiska arbetet har det stått klart att lokaliseringspolitikens medel varit för få, de har varit för litet differentierade, och de ekonomiska resurserna har inte varit tillräckliga. Lokaliseringspolitiken har därför kommit i underläge gentemot arbetsmarknadspolitiken. Jag har också tidigare i denna kammare sökt tala för en bättre samordning mellan dessa två, så att de sysselsättningsfrämjande åtgärderna inom <arbetsmarknadspolitiken kan stödja lokaliseringspolitiken, t.ex. så att beredskapsarbeten kan användas i lokaliseringspolitiskt syfte. När lokaliseringsutredningen arbetade måste den självfallet ta ställning till stödområdets gränser och huruvida stödområdet skulle behållas eller inte. Lokaliseringsutredningen har föreslagit att det s.k. allmänna stödområdet skall finnas kvar. Man har även föreslagit vissa justeringar av dess gränser. Man har ansett att vissa delar av det nuvarande stödområdet, t.ex. de sydliga delarna, inte längre har sådana problem att de behöver vara med i det allmänna stödområdet. Problemen i dessa områden, säger utredningen, kan inte heller anses vara större än i många andra landsdelar, t.ex. Öland och Gotland. Utredningen förordar därför en inskränkning av stödområdet i dessa delar, nämligen vissa delar av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Värmlands län. Statsrådet delar dock inte den uppfattningen. Han anser att förhållandena i dessa områden inte är stabiliserade i så hög grad att de bör uteslutas från allmänna stödområdet. En förändring i behovet av punktinsatser bör enligt hans mening beaktas, i första hand på så sätt att stödets storlek blir differentierat med hänsyn till angelägenheten ur lokaliseringssynpunkt och att en utbyggnad av näringslivet stimuleras. Därför biträder han inte utredningens förslag i det avseendet. En konsekvens av detta borde naturligtvis ha blivit att statsrådet också föreslagit att Gotland skulle ingå i stödområdet, då utredningen liksom har använt Gotland som ett skäl för att de sydligaste delarna borde utgå ur stödområdet. Här har dock statsrådet en helt annan uppfattning. Det resonemang han för om Göteborgs och Bohus län för han inte när det gäller Gotlands län. Han anser att det inte finns tillräckliga skäl för att låta Gotland ingå i stödområdet, men säger också att Gotland på grund av sitt isolerade läge har problem som i många fall kan motivera lokaliseringspolitiska insatser. Frågan om lokaliseringsstöd till företag i detta län bör därför, enligt statsrådets mening, prövas med hänsyn härtill. Någon mer djuplodande motivering för att Gotland inte skall vara med i stödområdet har statsrådet inte presterat. Han säger bara att det inte finns tillräckliga skäl. Det är ganska anmärkningsvärt när man betänker vilka svåra problem Gotland har.

Statsrådets ställningstagande när det gäller dessa områden av Sverige anser jag riktigt, men jag anser också att han borde ha tagit klar ställning till att Gotland skulle ingå i stödområdet. Han borde då även ha tagit hänsyn till de fakta som föreligger beträffande Gotland i de prognoser som har presenterats. Jag behöver inte gå längre än till statsrådets eget departements planeringssekretariat, som i sin prognos har beräknat att Gotlands befolkning år 1980 endast uppgår till 47 000 personer. Det innebär att Gotlands befolkning år 1980 har sjunkit till 87,1 procent av det befolkningstal man hade år 1967. Endast två län i hela Sverige beräknas få en sämre procentuell befolkningsutveckling, nämligen Jämtlands och Norrbottens län. Alla övriga län — bland dem således även sådana som föreslås ingå i det allmänna stödområdet — skulle få en bättre befolkningspolitisk utveckling än Gotland. Det finns mycket att tillägga om läget på Gotland, men tidspressen här i kväll gör att jag inte skall uppehålla mig så mycket vid detta. Jag vill hänvisa till vad som står i motion I: 1152 som jag har varit med om att skriva. Gotland har fortfarande ett relativt stort antal ungdomar, och det är angeläget att dessa kan hållas kvar i länet så att inte befolkningen i alltför stor utsträckning kommer att bestå av äldre personer. Det är ett avsevärt färre antal människor på Gotland i arbetsför ålder procentuellt sett än i landet i övrigt. Skulle stora grupper av ungdomar flytta från Gotland därför att de inte kan få sysselsättning där, då skulle vi hamna i ett verkligt tråkigt läge när det gäller möjligheten att försörja befolkningen, ge den erforderlig service o.s.v. Det skulle även bli svårt att tillhandahålla befolkningen sjukhusoch åldringsvård i en utsträckning som anses godtagbar i detta land. Därför är det angeläget att alla klutar sätts till för att skaffa nya sysselsättningar till Gotland för att bereda befolkningen sysselsättning och för att hindra att avflyttningen från ön åter tar fart under 1970-talet såsom prognoserna visar. Här skulle jag, om herr Birger Andersson varit närvarande i kammaren, ha velat säga några ord till honom, eftersom han kom in på Gotlandsproblemen i sitt anförande. Han talade om Gotlands speciella läge, och jag har ju tidigare tagit upp denna fråga i kammaren. Då hävdade jag att isoleringen givetvis hänger samman med kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet. Statsrådet Norling har aviserat att han senare ämnar svara på min enkla fråga om vad regeringen har gjort för att lösa Gotlands trafikproblem. Då skall herr Andersson få vara med och heja på — jag tror att det kommer att behövas. Jag kommer även senare i mitt anförande att beröra kommunikationsproblemen. Slutsatsen av herr Birger Anderssons resonemang tidigare i dag tycks bli att eftersom Gotland är så isolerat, behöver det inte vara med i stödområdet. Så drämde han till ordentligt och sade att utvecklingen hittills inte berott på att Gotland ligger utanför stödområdet. Det hävdar inte ens gotlänningarna själva, blev den slutkläm han så övertygande levererade. Detta är naturligtvis den drivne politikerns sätt att diskutera: att blanda ihop orsak och verkan. Utvecklingen inom olika områden i vårt land och givetvis också på Gotland beror primärt inte på huruvida respektive område ligger inom stödområdet eller ej. Det är vissa primära orsaker som blir avgörande, och i detta fall är det naturligtvis näringslivets inriktning, dess expansionskraft, de strukturella förändringar som näringslivet genomgår i samband med den tekniska och ekonomiska utvecklingen; givetvis inverkar också områdets läge i förhållande till avsättningsorterna. Även andra omständigheter spelar in. Så är det på Gotland, och så är det i Norrland. De näringsgrenar som dominerat Gotland och Norrland, jordbruk med binäringar som det så vackert heter, d.v.s. jordbruk och skogsbruk, har genomgått en <strukturrationalisering som väl ingen annan näringsgren i detta land. Eftersom dessa näringsgrenar betytt så mycket ur sysselsättningssynpunkt, har rationaliseringen och mekaniseringen tagit bort fler relativt sett arbetstillfällen i dessa områden än på andra håll, och man har fått ovanligt litet i stället. Enligt Länsplanering 1967 skall nära hälften av jordbruksbefolkningen på Gotland fram till 1980 lämna jordbruket. Detta förhållande, kombinerat med det isolerade geografiska läget och den ringa dragningskraft som Gotland har på industriföretag på fastlandet, är naturligtvis orsaken till dagens svårigheter och dystra prognoser när det gäller sysselsättningen. Vi vill hindra denna förutsedda utveckling och vill därför vara med i stödområdet och locka med den morot som man här tidigare talat om och som vi saknar. Vi vill också få hjälp med att nedbringa transportkostnaderna, så att havet inte blir en skiljelinje utan en förbindelselänk i egentlig mening. Detta är anledningen, herr Andersson, till de krav vi ställer på vårt gemensamma samhälle, där vi — den fattiga och kanske bortglömda landsdelen — också vill vara med i jämlikhetssträvandena ur regional synpunkt. För oss är det beklämmande att höra talas om jämlikhet, när ingenting göres ur regional synpunkt från regeringens sida för att häva uppenbara orättvisor mot dem som bor och arbetar på Gotland. Om Gotland hade inrangerats i det allmänna stödområdet, så hade däri legat ett medgivande att vi behöver ökad sysselsättning. De företag som är intresserade av lokalisering skulle då också indirekt ha fått reda på att till Gotland bör man lokalisera företag liksom till Norrland. Nu blir industrilokaliseringen koncentrerad till Norrland i den mån den äger rum, I och för sig är det viktigt att industrin kommer dit, men man bör även rikta uppmärksamheten på Gotland i detta avseende. även om statsrådet har sagt att problemen i många fall kan motivera lokaliseringspolitiska insatser på grund av Gotlands isolerade läge, föreligger naturligtvis risk för att vi får en sämre behandling Ang. regionalpolitiken än stödområdet i övrigt. Att den risken inte är obefintlig ligger ju däri, att Gotland under den försöksperiod som nu har pågått också i praktiken har blivit sämre behandlat än inte bara stödområdet utan även jämfört med vissa orter i södra Sverige som har fått lokaliseringsstöd och inte bara stöd i form av lån utan också i form av bidrag. Bidrag har nämligen aldrig beviljats Gotland enligt lokaliseringsbestämmelserna, och det tycker vi är en något negativ inställning till Gotland med en onödigt kraftig begränsning av möjligheterna till lokalisering till länet. Det finns ju ingenting i den nuvarande lokaliseringskungörelsen som hindrar att bidrag kan utgå även utanför stödområdet, men något sådant har på grund av någon praxis som utbildats i departementet inte beviljats Gotlands län. Vi gotlänningar är givetvis intresserade av att det yttrande som statsrådet gör om Gotland skall tolkas så att vi också skall kunna få bidrag eller avskrivningslån i enlighet med samma regler som gäller för det nu föreslagna allmänna stödområdet. Det är min förhoppning att statsrådet positivt skall se på Gotlands län i den här frågan. Jag tror också att det är nödvändigt att vi får en positiv behandling om vi skall få balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Mot den bakgrunden anser jag det angeläget att Gotland kommer in i stödområdet. Jag kommer därför att yrka bifall till reservation 5 vid statsutskottets utlåtande nr 103 vad det gäller utvidgning av det allmänna stödområdet till att omfatta Gotland. Utvecklingen inom näringslivet på sikt pekar på att servicenäringarna kommer att öka i omfattning, att basnäringarna minskar och att även industrin totalt sett i landet torde komma att minska antalet sysselsatta under åren framöver. Mot den bakgrunden torde det vara svårt att lösa de lokaliseringspolitiska åtgärderna såväl inom allmänna stödområdet som på Gotland genom att tillföra dessa områden nya industriföretag eller att utöka antalet industrisysselsatta. Lokaliseringspolitikens medel borde vidgas till att omfatta annat än rena industriföretag. Jag har därför i en särskild motion föreslagit att 1968 års lokaliseringsutredning skulle få i uppdrag att i sitt fortsatta arbete behandla frågan om lokaliseringsstöd till hälsooch sjukvårdsinrättningar. Statsutskottet anser att man kan utgå ifrån att frågan kommer att beaktas utan någon riksdagens åtgärd. Man anser dock att möjligheterna att uppnå beaktansvärda resultat måste anses begränsade, Vad som är begränsade resultat kan givetvis diskuteras. Men för den framtida = lokaliseringspolitiska verksamheten torde det vara nödvändigt att beakta och ta till vara de möjligheter som finns i att lokalisera ut vissa typer av sjukhus och sjukvårdseller hälsovårdsinrättningar. Även hälsooch miljövårdssynpunkter talar för en utflyttning av sådana inrättningar. Jag tror det är angeläget att frågan utredes och vill därför instämma i reservation 3, som anser att lokaliseringsutredningen i samråd med socialstyrelsen bör få ta upp den här frågan i sitt fortsatta arbete. En annan fråga som också är betydelsefull ur sysselsättningssynpunkt är turistnäringen, och här är det så att turistnäringen har goda förutsättningar inom områden med vikande sysselsättning. En utbyggnad av turistanläggningar i Norrland, på öland och Gotland skulle betyda mycket ur sysselsättningssynpunkt. Speciellt på öland och Gotland — i den mån Gotland inte kommer med i stödområdet — skulle det vara värdefullt om lokaliseringsstöd kunde utgå även utanför stödområdet. Jag instämmer därför i reservation 9 i statsutskottets utlåtande nr 103. Jag nämnde förut att jag skulle ta upp frågan om förbindelserna mellan Gotland och fastlandet. Det gäller här både båtförbindelser och flygförbindel ser. Det mest angelägna problemet är här att få kostnader för transport av gods, passagerare och bilar som inte är högre än kostnader på motsvarande sträckor på fastlandet. Jag har ganska regelbundet tagit upp denna fråga här i kammaren för att verkligen följa upp vad regeringen gör i denna för Gotland så vitala fråga. Riksdagen har varje gång frågan om sjöförbindelserna mellan Gotland och fastlandet varit uppe ställt sig positiv, såsom fru Wallentheim framhöll i sitt anförande tidigare här i dag. Så var det 1945 och 1963, och så var det i fjol. Men någon lösning har ännu inte kommit till stånd. Vi från Gotland som tillhör mittenpartierna beslöt därför att motionera i denna fråga till årets riksdag. Vi yrkade att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om förslag rörande särskilt fraktlindringsbidrag att avräknas mot bilskattemedel för transporter till och från fastlandet. Vi hemställde i en annan motion att de statliga avgifter som belastar Gotlandsflyget skulle slopas. Vi ville på detta sätt söka skynda på ärendet och få någonting konkret att hända.

Vidare anför utskottet: ”Enligt vad utskottet erfarit är härmed sammanhängande frågor alltjämt under övervägande inom kommunikationsdepartementet.” Slutresultatet av utskottets resonemang blir att man skall avvakta resultatet av nämnda övervägande innan andra åtgärder vidtas. varit inne på frågan om denna Ppreliminära överenskommelse som slöts mellan vissa hamnkommuner på Gotland, lastbilsföretag och staten. Fru Wallentheim säger att en utbredd opinion var för detta förslag. Detta preliminära avtal slöts, fru Wallentheim, efter mycket hårda förhandlingar med dåvarande statssekreteraren i kommunikationsdepartementet Lars Peterson. Landstinget, som väl torde representera hela Gotlands befolkning, skrev inte på avtalet, och därmed kan väl också sägas att fru Wallentheim inte var så särskilt initierad om den utbredda opinionen. Den överenskommelse som träffats skulle betyda ganska litet när det gäller att sänka kostnaderna för frakt mellan Gotland och fastlandet. Vad gotlänningarna vill ha är en lösning som innebär att kostnaderna för frakt och för persontrafik på de reguljära förbindelserna inte blir högre än kostnaderna på motsvarande sträckor på fastlandet. Fru Wallentheim talade vidare om att gotlänningarna bäst kan påverka förhandlingsmotparten — och därmed menar hon väl Gotlandsbolaget.

Det sägs ju också man och man emellan att bolaget erbjudit sig att sälja aktierna till staten. Om detta är riktigt — statsrådet Norling kan kanske tala om detta i samband med svaret på min enkla fråga — finns det ju en förhandlingsvillig motpart, och gotlänningarna behöver väl inte speciellt påverka bolaget i denna riktning. Det gäller bara för kommunikationsdepartementet att ha kontakt och förhandla med bolaget. Det skulle givetvis vara intressant att få höra om Ang. regionalpolitiken förhandlingar har pågått med bolaget efter september 1969, eftersom statsrådet tidigare har sagt att bolaget avvisade förslaget att skriva på det här avtalet om 15 miljoner kronor under tio år. Om inga förhandlingar har pågått sedan dess, alltså sedan september 1969, tycker jag att statsutskottets uttalande att förhandlingar har pågått sedan maj 1968 i viss mån bygger på bristande kännedom om vad regeringen gör och inte på verkliga fakta. Det är med stor förvåning som vi gotlänningar tar del av det handlingsmönster som regeringen följer när den behandlar frågan om Gotlandstrafiken. Det görs ständiga hänvisningar till tidigare uppgörelser, vilka aldrig har blivit accepterade av Gotlandsbolaget. Det görs hänvisningar till hur Gotlandsbolaget har avslagit framställningarna om ett deltagande i den delegation som den preliminära överenskommelsen avsåg. Så snart ett privat bolag, av vilket Gotland för sina förbindelser med moderlandet är helt beroende, har sagt nej till en överenskommelse, har regeringen vikit undan och låtit detta nej stå kvar utan att, såvitt jag kan förstå, ha tagit upp det erbjudande som bolaget samtidigt enligt uppgift har lämnat och som jag tidigare här har frågat om. Man kan ha anledning att tvivla på om regeringen verkligen är beredd att ta, låt oss säga, en betydlig ekonomisk kostnad för att ordna Gotlands förbindelser med fastlandet. Genom statens järnvägar och även på andra sätt medverkar staten aktivt, framför allt i fjärrtrafiken, på andra håll i vårt land. Men även lokaltrafiken upprätthålles genom SJ eller andra företag, där staten åtminstone beträffande den lokala trafiken på trafiksvaga järnvägslinjer varje år bidrar med 200—250 miljoner kronor ur statskassan för att hålla trafiken i gång. Av detta belopp får Gotlands folk ingenting, eftersom vi inte har några järnvägar på Gotland. Jag vill också erinra om den bro, som bygges till Öland och som vi gotlän ningar med glädje ser tillkomsten av. Jag har hört talas om att den skulle kosta ca 120 miljoner kronor. Det finns väl olika uppgifter härom. Genom denna bro får Ölands folk en förbindelse till fastlandet och får därigenom samma möjligheter som andra fastlänningar. Det är gotlänningarna och speciellt jag, som också representerar Öland i denna kammare, glada för. En sådan fast förbindelse är naturligtvis det som vi gotlänningar strävar efter, men vi har ju med dagens tekniska resurser inte möjligheter att få en bro. Men trafiken skulle kunna läggas upp så att färjorna mellan Gotland och fastlandet motsvarade den bro som ölänningarna får nyttja men som vi inte får del av. Ett belopp motsvarande underhållskostnaden på Ölandsbron och förräntningen av det investerade kapital som där har lagts ner borde kunna användas för att subventionera Gotlandstrafiken. Jag tror att de 10—12 miljoner kronor som de årliga kostnaderna för Ölandsbron troligen kommer att uppgå till skulle vara en god hjälp att få ned trafikkostnaderna mellan Gotland och fastlandet till samma kostnad som på motsvarande avstånd på fastlandet. Jag vill också erinra om att statens vägverk driver färjeleder på ett 90-tal olika platser här i landet. Dessa färjeleder är avgiftsfria. Det finns andra färjeleder med statsbidrag som också är avgiftsfria. I stort sett är det bara invånarna på Öland, Gotland, Ven och Visingsö samt kanske ytterligare någon ö i detta land med reguljära förbindelser och med en bofast befolkning som får betala avgifter när de skall färdas mellan fastlandet och sin ö. Det är orimligt, tycker jag, att Gotlands befolkning i dag skall betala tre gånger så höga avgifter för sitt fraktgods som man gör för motsvarande sträckor på fastlandet. Jag tror att det finns goda möjligheter att åstadkomma en lösning, om man bara med energi ägnar sig åt detta. Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 105 är enligt min mening otill fredsställande i vad avser förbindelserna mellan Gotland och fastlandet. Utskottet vill vänta och se. I reservation 2 framhålles att det är ofrånkomligt att åtgärder snarast vidtages för att få en tillfredsställande lösning till stånd av de gotländska kommunikationsproblemen, såväl beträffande persontrafiken och godstrafiken med båt som beträffande flygtransporterna. Jag kommer, herr talman, att yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat mig om jag vill redogöra för vilka åtgärder regeringen vidtagit under innevarande år för att lösa trafikproblemen mellan Gotland och fastlandet. Jag har tidigare under denna riksdagssession i ett svar på en enkel fråga av herr Österdabl redogjort för regeringens positiva inställning och beredvillighet att få en rationell lösning av den reguljära sjötrafiken mellan Gotland och fastlandet. En sådan lösning är emellertid beroende av andra intressenter, inte minst gotlänningarna själva. Jag vill framhålla att vi inom kommunikationsdepartementet ser allvarligt på denna fråga och tänker arbeta för att finna en för alla parter lämplig utväg ur det läge som frågan för närvarande befinner sig i.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på den enkla frå gan, Det är väl egentligen inte något nytt som kommer fram i detta. Statsrådet betygar sin positiva inställning och beredvillighet till en rationell lösning, och det gjorde han ju i februari också. Jag kan erinra om att statsrådet den 5 februari som svar på min fråga den gången sade att ärendet övervägs vidare inom kommunikationsdepartementet och att han för dagen inte kunde säga något närmare om vad dessa överväganden kunde leda till. Vad de leder till har vi inte heller i dag fått reda på. Det gäller inte bara, herr statsråd, att ha en positiv inställning till frågan. Det gäller också att verkligen göra någonting. Det är ju en lösning på frågan som vi väntar på. Ingenting har hänt, såvitt jag kan förstå, under den här tiden. Statsrådet säger att en lösning givetvis är beroende på andra intressenter, inte minst gotlänningarna själva. Precis som om gotiänningarna inte skulle vara intresserade av en lösning! Det är väl de som verkligen är intresserade av en lösning — men naturligtvis en godtagbar lösning som ger rättvisa åt gotlänningarna. Om statsrådet syftar på trafikintressenter, så skall jag be att få svar på den fråga som jag ställde i mitt förra anförande: Hur är det med Gotlandsbolagets erbjudande om att staten skulle få en styrelserepresentant eller en revisor i bolaget eller att bolaget skulle sälja aktierna till staten? Jag fick inget svar på detta. Nu säger statsrådet att han tänker arbeta för att finna en utväg ur det läge frågan befinner sig i. När ämnar regeringen börja tänka inte bara på att finna en utväg ur det läge som frågan befinner sig i utan också på att vidta åtgärder för att lösa frågan? Det är detta som vi är intresserade av. Jag måste tyvärr konstatera att ingenting har hänt sedan september 1969. Det finns dock vissa principer som vi gotlänningar är intresserade av. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet: An Nr 27 117 Ang. regionalpolitiken ser statsrådet i princip att vi på Gotland inte skall ha högre frakter och resekostnader på den reguljära trafiken än man har för motsvarande sträckor på fastlandet? Det skulle verkligen vara intressant att veta om regeringen i princip hyllar den idén, eller om de 15 miljonerna på tio år skulle vara tillräckligt. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Österdahls sätt att gång på gång och med relativt täta mellanrum ställa samma fråga tyder på att herr Österdahl har tagit på sig uppgiften att fungera som något slags väckarklocka i detta sammanhang, och i och för sig inget ont i det. Jag försäkrar herr Österdahl att jag är starkt medveten om problemen på Gotland och avser att göra vad jag förmår för att komma fram till en lämplig lösning. Såsom jag framhöll i svaret på frågan och i mitt inlägg är det dock mer än en part som arbetar med detta problem. Båda parterna får bjuda till. Det går inte för den ena parten att bara säga nej och vänta på ett nytt förslag som eventuellt ser bättre ut, kanske också då säga nej och förlita sig på att det väl kommer ett förslag till. Det går inte att göra så — i regel förhandlar man inte på det viset när man sysslar med så allvarliga frågor som det här gäller. Herr Österdahl gör stor affär av att det förslag som parterna förhandlade om i fjol skulle ha varit ett dåligt förslag eller åtminstone inte ett för gotlänningarna tillfredsställande förslag. Jag bestrider på det allra bestämdaste att överenskommelsen inte skulle ha varit till stor fördel för gotlänningarna. Jag är förvissad om att herr Österdahl tillhör en minoritet när han inte vill erkänna de fördelar som ändå låg i förslaget. Förslaget godtogs i princip av alla parter utom av Gotlandsbolaget, vilket jag i dag djupt be klagar. Om man då hade åstadkommit en lösning är jag övertygad om att förutsättningar skulle ha förelegat för gotlänningarna att få sin transportförsörjning ordnad på ett mera tillfredsställande och rationellt sätt. Vi har självfallet inte släppt Gotlandsfrågan, jag upprepar det, men vill betona, och det är också en upprepning, att det är angeläget att även de som sade nej i höstas till den lösning som då låg inom räckhåll tänker sig noga för innan de på nytt stjälper ett bra förslag. Det råder ingen tvekan om att nejet i höstas redan nu har fått besvärande konsekvenser för olika intressenter på Gotland och därmed också självfallet för gotlänningen. Herr Österdahl har ställt fyra fem tilläggsfrågor. Han frågar: Skulle staten få sätta in en representant i styrelsen, har bolaget erbjudit sig att sälja aktierna, har förhandlingar pågått efter september? O. s. v. Herr Österdahl, riksdagen är inte den lämpligaste platsen att lämna referat om förhandlingar. Det skulle kunna inträffa att det spred sig utanför dessa lokaler. Med risk för att herr Österdahl blir missnöjd tror jag att det för sakens bästa — inte minst för att det rör förhandlingar — är allra lyckligast att jag inte svarar på någon av dessa frågor.